Herr talman! Jag vill bara besvara några frågor som fru Lantz ställde till mig. Fru Lantz visar stor otålighet över skolreformen, och jag kan i och för sig ha förståelse för det. Men fru Lantz tycks vara helt oemottaglig för skriven text, eftersom hon inte kan inse att propositionen just framhåller behovet av en förändring av undervisningen, en förändring av skolans inre arbete, av dess innehåll och dess arbetsformer och att detta behandlas så konkret som det är möjligt att göra det i propositionen. Det är ingen organisatorisk reform som riksdagen skall besluta om i dag. Tyngdpunkten ligger på innehållet och de pedagogiska förändringarna. Fru Lantz angrep också propositionen för att den inte skulle ha tagit upp kontakterna med arbetslivet i tillräcklig utsträckning. Men har fru Lantz inte lagt märke till att propositionen, till skillnad från SIA-betänkandet som berör dessa frågor mycket översiktligt, innehåller ett kapitel som behandlar dessa frågor? Detta kapitel har alltså inte sin grund i SIA-betänkandet, utan det har sin grund i remissyttranden från LO och TCO och en mycket omfattande uppvaktningsskrivelse från LO med krav på förbättrade kontakter mellan skola och arbetsliv. Det här har i propositionen bl.a. resulterat i att den praktiska yrkesorienteringen skall ses över. Det gäller dess längd, dess förläggning och inriktning. Också i läroplansarbetet i övrigt skall kontakterna mellan skola och arbetsliv noga uppmärksammas, både så att arbetslivsrepresentanter skall komma in i skolan och så att skolarbetet skall kunna förflyttas ut i arbetslivet. I propositionen föreslås också ett särskilt råd för samverkan mellan skola och arbetsliv, och jag tror att detta planeringsråd är mycket väsentligt. Den tredje av fru Lantz angreppspunkter var att reformen i huvudsak skulle ske inom oförändrade kostnadsramar. Det var meningen så, fru Lantz, enligt direktiven, men det hade utredningen litet svårt att klara av. Regeringen har heller inte i propositionsarbetet lagt denna reform inom oförändrade kostnadsramar. Fru Lantz borde väl kunna räkna samman alla de utlovade nya statsutgifterna. De summerar sig inte till 65 milj.kr., som fru Lantz tydligen tycks tro, utan de kommer upp i summor som närmar sig 200 milj.kr. Vi vet inte exakt var kostnaderna stannar, eftersom en hel del av de utlovade statsbidragen i dag är svåra att beräkna. Vi skyfflar inte över nya kostnader på kommunerna för denna reform. Några kommunala motprestationer ställs inte krav på, utan staten tar själv på sig de kostnader som i dag går att beräkna. Herr talman! Får jag också säga något till fru Sundberg. Jag tycker att fru Sundberg avslöjar en underlig syn på vad som skall förekomma under den samlade skoldagen. Med fru Sundbergs terminologi blir verksamheterna under den samlade skoldagen kallade för ”tillsyn” och för ”hobbybetonade aktiviteter”. Jag ser i stället på den samlade skoldagen så att man — med en helhetssyn som utgångspunkt — skall ge eleverna tillfälle att delta i olika utvecklande verksamheter. Har vi helhetssynen som utgångspunkt, räcker det inte med de traditionella skoluppgifterna under skoldagen. Det vore att slösa med elevernas tid i skolan. I stället skall skolan erbjuda eleverna varierande och meningsfulla verksamheter under hela skoldagen. Jag tror att detta kommer att ha mycket stor betydelse för elevernas hela personlighetsutveckling.
Herr talman! Jag skall ge fru statsrådet rätt i att jag är mycket otålig när det gäller skolans och skolsystemets utformning. Det är jag därför att de skolreformer som man hade väntat någonting annat av — att den sociala snedrekryteringen skulle brytas, att arbetarklassens barn skulle få en med andra barn likvärdig start i livet t.ex. — inte har blivit vad man hade hoppats på. Därför är det på tiden att ta itu med de här frågorna. Jag citerade därvidlag LO:s inlägg i denna fråga, och jag tycker att det åtminstone borde ha gett fru statsrådet en tankeställare. Jag är inte oemottaglig för skriven text, och jag kan dessutom återge vad som står i propositionen. Det sägs där att skolan skall få en bättre anknytning till arbetslivet. Det sägs också att arbetslivsorientering bör kunna bli en möjlighet för eleverna och att eleverna skall få en inblick i och en viss erfarenhet av arbetslivets problem och villkor. Vi tycker att det är en helt otillräcklig skrivning. Därför konstaterar vi att SIA reformen kommer att bli en organisatorisk reform. Det är mycket beklagligt att man inte på något sätt diskuterar pedagogiska och metodiska förändringar och ändrar formerna för och innehållet i skolans kunskapsförmedling. Det är beklagligt. Det är därför vi har kritiserat SIA-propositionen så pass hårt som vi har gjort. Vi menar att man måste förändra skolan på de här områdena för att få den bättre. När det sedan gäller statsbidragen vill jag påpeka, att om man räknar samman de resurser som ingår i förstärkningsresursen får man i dag en summa på 0,55 läroveckotimmar per elev. Sänkningen av timantalet på mellanstadiet räknas in i förstärkningsresursen, och tillsammans blir det 0,58. Det är precis vad regeringen föreslår att förstärkningsresursen skall vara — alltså samma storlek som i dag. Man kan inte räkna det på något annat sätt. Det är det jag tycker är ojust mot kommunerna — att man inte ställer resurser till förfogande, så att de kan genomföra SIA-reformen. Den enda ökningen av anslaget jämfört med i dag är de 65 miljonerna, men det är en droppe i havet om man skall genomföra alla de fina tankar som ändå finns både i SIA-betänkandet och i SIA propositionen. Det hela kommer att bli en chimär, och jag tror inte att kommunerna kommer att klara att genomföra SIA-reformen.
Herr talman! Som jag sade förut var SIA:s första åtgärdskrav en vidgad omsorg om barnen. Jag erkänner gärna att omsorg är ett bättre ord än tillsyn. Men omsorg om barnen sker också i hemmen. Utskottet har gjort en förändring i förhållande till propositionen när det gäller årskurserna 1 och 2. Vi har gått utöver propositionen och sagt att för de årskurserna får skoldagen omfatta högst 5 tim. 20 min. I dag — Nr 134 är den 4 timmar. Det innebär en förlängning per dag med 1 tim. 20 Fredagen den min. för sjuoch åttaåringarna. Detta har också moderata samlingspartiet — 2] maj 1976 biträtt. Men det måste vara självklart — mot bakgrund bl.a. avde resurser — föreningarna har och åldern hos de barn det här är fråga om — att vissa — Skolans inre arbete av de aktiviteter som kan erbjudas barnen, t.ex. under de sista två lek = m.m. tionstimmarna på dagen, skall få en mer omsorgsinriktad karaktär, byggd på en hobbybetonad verksamhet. På den punkten har vi föreslagit att föräldrarna helt enkelt skall ha rätt att begära att barnen blir befriade från dessa aktiviteter. Men jag vill gärna understryka att skolan genom införandet av den samlade skoldagen skall ha skyldighet att erbjuda omsorg under den tid som av skolstyrelsen är fastställd för varje årskurs. Vi kan inte inse att det på något sätt kan innebära ett frångående av denna princip om vi vill ge ett företräde för föräldrarnas rätt till omsorg.
Herr talman! Jag begärde egentligen ordet med anledning av att det här har bollats med olika siffror i vad gäller kommunernas möjligheter. Statsrådet talade om 200 milj.kr. och Inga Lantz om 65 milj.kr. Förstärkningsresursen 0,58 gör 1,5 miljarder kronor, och det är det saken gäller när vi talar om vad kommunerna skall få utav förstärkningsresursen.
Herr talman! Fru Lantz rycker loss citat ur propositionen, som jag tycker är en smula avhuggna, och därför ber jag att få anföra några fullständiga citat. Beträffande kontakten med arbetslivet säger jag bl.a. i propositionen: ”I likhet med LO anser jag att alla de arbetslivskontakter som eleverna har insprängda i undervisningen bör ha som syfte att ge praktisk arbetslivsorientering. De kontakter med arbetslivet som obligatoriskt ingår i undervisningen liksom andra arbetslivskontakter måste därför av skolan uppfattas som en värdefull pedagogisk resurs av stimulerande och motiverande betydelse för eleverna.” Jag skriver senare: ”Enligt min mening bör den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan förstärkas för alla elever för att ge dem kunskaper om och insikter i arbetslivets villkor. Det är viktigt att den betraktas som en del av utbildningen för alla elever.” Jag håller med herr Larsson i Staffanstorp om att statsbidragsdebatten blivit något förvirrad. Det är faktiskt så att den förstärkningsresurs som ställs till kommunernas förfogande är så stor som herr Larsson angav, nämligen 1,5 miljarder. Vad sedan gäller de extra pengar som vi föreslår skall utgå utöver vad som nu anslås uppgår dessa till uppemot 200 milj.kr. Men jag vill gärna instämma med herr Larsson när han säger att fru Lantz förmodligen inte riktigt har förstått uppbyggnaden av statsbidragssystemet.

Herr talman! De citat som fru statsrådet anför ur propositionen är riktiga, men vpk kan ändå inte vara till freds med skrivningen i detta avseende. Det talas i stort sett bara om utvidgad orientering, inte om en arbetslivserfarenhet. Det blir då en form av förlängd pryoverksamhet, och vi vill att utbildningen under hela skoltiden skall varvas med studiebesök och deltagande i någon form av samhällsaktivitet och att detta byggs ut under hela skoltiden för att motverka skoltrötthet, få eleverna mera motiverade och knyta an skolan till samhällslivet. Vi tycker inte att de förslag som framläggs i propositionen är tillräckliga för att förändra skolan på det vis som vi finner nödvändigt.

Herr talman! Jag vidhåller, herr Wiklund, att detta kommer att bli en pappersreform — det kan befaras i alla fall — så länge som kommunerna inte får tillräckliga resurser i form av pengar och ökad lärartäthet. Då räcker det inte med god vilja från skolfolkets sida. Det är politikerna — regering och riksdag — som måste ta ansvar för att resurser ställs till förfogande för att genomföra bra reformer. Man kan inte skjuta ett sådant ansvar ifrån sig, menar jag. 65 När det gäller läromedlens karaktär och vår reservation på den punkten så vet ju herr Wiklund och jag och många fler i kammaren att läromedlen fortfarande förmedlar borgerliga värderingar. Jag har här i kammaren haft ett antal debatter med precisa formuleringar i läroböcker som heller inte är okända. Vpk menar att ett sätt att bryta den kunskapsförmedlande roll som skolan har i dag är att ge eleverna möjlighet att själva söka och forska efter kunskap och att stimulera eleverna till detta. Därför måste läromedlen helt enkelt ändra beskaffenhet och få mer av uppslagsbokskaraktär. Vi menar också att det är viktigt att eleverna och lärarna skall kunna påverka innehållet i läromedlen. När det gäller fritidshemmen så har väldigt få lågstadieskolor mindre än 250 elever. Herr Wiklund gav ju inte heller någon motivering för att han ville avslå vår reservation. Vi tror att den integrering, den genomströmning på 100-200 elever per dag som det kommer att bli fråga om, får till följd att den socialt inriktade verksamheten, som de reguljära fritidshemmen står för, kommer att åsidosättas. Mot den bakgrunden är vi motståndare till att skolan skall rycka in som hjälpgumma därför att samhället på andra områden har missat utbyggnaden av fritidshemmen. Vpk vill ha fritidshemmen i barnens egen närmiljö och sedan utnyttja skolan som ett aktivitetscentrum, som jag sade tidigare. Till sist instämde herr Wiklund med mig och sade att fortbildning är viktigt. Men så gjorde han en lustig vändning och sade: Det är viktigt —- och därför skall ingenting ske nu.

Herr talman! Fortfarande får vi ju, herr Wiklund, ingen förändring av läromedlens karaktär. Det talas om att använda radio och TV, och det talas om tidningar i skolarbetet. Visst är det viktigt att man använder - Nr 134 allt detta i skolarbetet och i undervisningen, men den förändring av Fredagen den karaktären som vpk menar måste ske för att bryta den passiva skolan 21 maj 1976 talas det ingenting om. Och det talas heller ingenting om att ur läromedlen I få bort de borgerliga värderingarna. Skolans inre arbete Jag har en god vilja, och jag har läst propositionen både framlänges = m.m. och baklänges.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

Herr talman! Tidigare i dagens debatt redovisade Herr Larsson i Staffanstorp bakgrunden till SIA-utredningen och centerpartiets synpunkter och engagemang i det sammanhanget. Därför begränsar jag detta mitt inlägg till främst det som gäller skolans kontakter med arbetslivet och frågor som sammanhänger med kravet på översyn av såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner. Först vill jag emellertid erinra om — jag har faktiskt gjort det också någon gång tidigare från denna talarstol — att det finns anledning att något avdramatisera det som många har haft så uppskruvade förväntningar på, nämligen att SIA:s förslag med en enda gång skulle ställa alla problem i skolan till rätta. Självfallet måste det ta sin tid, och det vill till att alla berörda parter drar sitt strå till stacken i positiv anda, om vi skall kunna ro denna reform i hamn. Det gäller skolmyndigheterna och myndigheterna över huvud taget, det gäller föräldrarna och det gäller föreningslivet — som nu får ökade möjligheter till kontakt och engagemang i skolan. Samtidigt som detta öppnar möjligheter ställer det naturligtvis också krav. Jag hoppas vidare att det inom en inte alltför avlägsen framtid skall ske en ordentlig och genomgripande översyn av läroplanerna både i grundskolan och i gymnasieskolan. Det behövs förvisso. 67 Jag ber att få återkomma till den saken senare. Det förslag som utskottet nu i stor enighet, om det väsentliga, har lagt fram borde ha goda förutsättningar att utgöra en bra början för att lösa de flesta, eller i varje fall en stor del, av de problem som finns framför allt i grundskolan. Villkoret är att förslaget hanteras på ett förnuftigt och praktiskt sätt. Grundskolan fungerar nu dåligt på många håll. Det är ingen nyhet. Vi har känt till detta länge. SIA-utredningen kom ju också till som en produkt av den erfarenheten. Det förslag som nu presenteras i utskottets betänkande bör man kunna se som ett instrument för att få grundskolan att fungera bättre. Så har jag hela tiden sett SIA:s förslag, dvs. som en rad åtgärder för att få en i gång varande skolreform att fungera bättre. Här ges genom en friare resursanvändning utrymme för en anpassning till den enskilda kommunens behov på ett helt annat och bättre sätt än hittills och en decentralisering av beslutanderätten över det som nu i hög grad styrs genom centralt fattade beslut. Alla tycks nu också vara överens om det positiva i ett sådant förfarande. Från vårt håll noterar vi detta självfallet med stor tillfredsställelse. Den samlade skoldagen torde ge föräldrarna en större trygghet när det gäller vetskapen om var barnen befinner sig — för att nu nämna ett annat viktigt område som beaktas i SIA-förslaget. Utskottet har vidare på grundval av motionsyrkanden från olika håll klart uttalat att kommunerna, om de finner skäl härför, kan disponera resurserna så att man generellt minskar klassernas eller undervisningsgruppernas storlek inom vissa områden. Jag noterade att statsrådet i dag var angelägen om att markera, att visserligen var det en ökning av befogenheterna som här givits, men man skall inte uppfatta saken så att det är fritt fram för kommunerna att besluta i den riktningen. Jag måste i sammanhanget säga, att när man diskuterar att öka inflytandet och bestämmanderätten för kommunerna, så bör man visa kommunerna det förtroendet att man inte litet ängsligt varje gång sneglar på riskerna för att kommunerna inte skall vara vuxna den uppgiften. Ger man kommunerna ökad beslutanderätt och ökade möjligheter att bestämma över sina egna problem, så får man också löpa linan ut. Och ger man kommunerna ett förtroende, så gör man det. I annat fall gör man det inte. När vi från vår sida har drivit denna decentraliseringsfilosofi på skolans område har vi aldrig upplevt några svårigheter när det gällt att hysa förtroende för kommunernas sätt att hantera dessa frågor. Om man bedömer det som viktigt och riktigt från undervisningssynpunkt att generellt minska antalet elever i en klass eller i en undervisningsgrupp, så tar kommunen konsekvenserna, väl vetande att resurserna inte är outtömliga. Och förslaget ger möjligheter till anpassning allteftersom behoven skiftar från den ena kommunen till den andra eller mellan olika delar av samma kommun. Under allmänna motionstiden i januari väcktes en partimotion av centern med krav om en parlamentarisk översyn av grundskolans läroplan. Vi har vid upprepade tillfällen under flera år krävt en ändring av gällande läroplan, så att mera praktiska inslag skulle införas. Och på grundval av en av dessa motioner gjorde 1974 års riksdag ett ganska starkt uttalande i denna riktning. Men då det inte hänt någonting av betydenhet väcktes en ny motion i år med krav om en revidering av läroplanen, vilken skulle göras med parlamentarisk medverkan. Vi ansåg med andra ord att det var motiverat att ta ett fastare grepp på dessa frågor. Enligt vår mening måste de praktiska inslagen få större utrymme och en mera kontinuerlig och reell kontakt med arbetslivet komma till stånd. Detta framhölls också i motionen. Jag noterade nu statsrådets erinran om att det finns ett kapitel i propositionen som handlar om kontakterna med arbetslivet, och det är helt korrekt. Hon sade också att det inte var SIA som hade föreslagit detta utan att det hade kommit upp via remissinstanserna. Inte minst hade LO gjort ett uttalande som föranlett regeringen att fatta sin ståndpunkt. Men hon nämnde inte med ett ord att riksdagen vid tidigare tillfällen klart har uttalat att man vill ha till stånd en ändring i vad det gäller yrkeslivsorienteringen och över huvud taget kontakterna med arbetslivet. Jag tycker att det var värt att notera att hon underlät att nämna detta. Det förvånar en del. Erfarenheterna har vidare givit besked om att det krävs skärpt uppmärksamhet när det gäller elevernas basfärdigheter. Grundläggande läs-, skrivoch räknefärdigheter är en förutsättning för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig fortsatt undervisning i skolan. Utskottet tillmötesgår vår motion genom att uttala att översynen skall ske under medverkan av riksdagspartierna och utgår vidare ifrån att frågan om basfärdigheter kommer att få hög prioritet vid denna översyn. Av propositionen framgår att den av statsrådet aviserade läroplansöversynen också skall ta upp frågor rörande den praktiska yrkesorienteringen, som jag nyss erinrade om. Som ett bidrag till direktivskrivandet i den delen kan jag stå till tjänst med att hänvisa till motion 1035 från 1974 och motion 322 av i år. I bägge dessa har vi utvecklat hur vi ser på bl.a. yrkesorienteringen. Jag vill understryka att det brådskar. Vi kan inte sätta all vår lit till SIA-åtgärderna som nu skall genomföras. Läroplansrevisionen måste också till. I utskottsbetänkandet behandlas en del motionsyrkanden som kräver översyn också av gymnasieskolans läroplan. Den vikande elevtillströmningen till de naturvetenskapliga och tekniska linjerna har sedan flera år tillbaka varit ett av huvudproblemen inom gymnasieskolan. Detta har självfallet haft återverkningar på rekryteringen till högskolorna. Orsakerna kan vara många och kan nog sökas på olika håll. Jag skall inte just nu närmare gå in på detta. Låt mig bara notera att dessa frågor tas upp i motionen 1445. Där redovisas också en undersökning som centerns ungdomsförbund genomförde under hösten 1975 — en enkätundersökning bland gymnasieelever i olika delar av landet och på olika linjer — för att utröna hur eleverna upplever sin studiesituation. Även om enkäten självklart inte gör anspråk på vetenskaplig exakthet kan vissa intressanta slutsatser dras. Ungefär var fjärde elev funderar på att byta linje eller har bytt linje, och 80 4 anser utbildningen vara alltför teoretiskt inriktad. En överväldigande majoritet av eleverna uttalar sig för övergång till treterminssystem med en praktikperiod, en nyhet således i vårt utbildningsväsende. Motionen väcktes i januari i år, och det är bara att hälsa med tillfredsställelse att i propositionen meddelas att gymnasieskolan skall ses över av särskilt tillkallade sakkunniga. Jag vill i detta sammanhang något beröra reservationen 23 som bygger på motionen 1403. Här tas just frågan om ett treterminssystem upp — det som alltså en stor majoritet elever i den enkät jag nämnde har uttalat sig för. I och för sig skulle det vara intressant att diskutera en annan terminsindelning än den vi har i hela skolväsendet, men jag skall inte göra det nu — det finns säkert anledning att återkomma härtill längre fram. Jag skall därför begränsa mig till att tala om det som berörs i reservationen 23. Det torde framstå som helt klart att vi i framtiden måste räkna med en gymnasieskola med avsevärt mera praktik både inom yrkesområden som direkt knyter an till berörd utbildningslinje och inom arbetslivet i allmänhet. Om vi menar allvar med allt vårt tal under senare år, där det i mer eller mindre svepande formuleringar har framhållits nödvändigheten av mera praktik på olika områden i utbildningen, är det nödvändigt att vi ordentligt funderar igenom vilka möjligheter som står till buds att ge denna praktik som en del i utbildningen. Från centern menar vi verkligen allvar, och vårt förflutna i utbildningspolitiska sammanhang bekräftar detta. Fast nog vet vi hur trögt det går. Debatten bland skolfolk ger emellertid besked, och inte minst den åberopade enkäten bland eleverna måste tas som en klar fingervisning om angelägenheten av en bättre kontakt mellan skola och arbetsliv. Att bereda så många elever som det här rör sig om en meningsfylld plats i arbetslivet under den tid som blir aktuell ställer stora krav på skolan men naturligtvis också på näringslivet i vid mening. Det är av yttersta vikt att åstadkomma ett positivt förhållande härvidlag för att det skall vara möjligt att klara framtidens utbildningsbehov. Det gäller att på ett naturligt sätt grundlägga ungdomarnas kontakt med arbetslivet. Tanken på en treterminsindelning kommer in bl.a. av det skälet att året måste utnyttjas i sin helhet. Enligt reservanternas mening borde den kommande gymnasieutredningen i sina direktiv få uppgiften att pröva om det är möjligt att genomföra ett treterminssystem med praktiktermin. För att klara praktikutbildningen anser vi det högst angeläget att få denna fråga ordentligt belyst, ju förr dess bättre.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

Herr talman! Skolan håller på att förändras och ställer nya krav på läraren. Det räcker inte längre för en lärare att behärska sina ämnen. Han måste även ta del av elevernas intressen och förhållanden hemma och på fritiden. Om den nya SIA-skolan skall fungera krävs förändringar av lärarrollen och därmed en förändring av lärarutbildningen. — Se där några massmedierubriker från en utbildningskonferens i Malmö för några veckor sedan. Mitt i diskussionen kring den inre organisatoriska förändringen av grundskolan kan det vara nyttigt och välbehövligt att peka på att lärarna är skolans andra huvudkomponent, lika nödvändig som betydelsefull. Eleven skall givetvis stå i centrum, som statsrådet Hjelm-Wallén framhöll i sitt inledningsanförande, och därom är vi givetvis alla eniga. Men utan lärare ingen skola i dess centrala bemärkelse, hur många läromedel, audivisuella hjälpmedel eller rent vårdande krafter man än sätter in.

Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag säger att skolan, hur vi än försöker organisera den och ordnar dess arbetssätt, i stor utsträckning står och faller med lärarna och deras insatser, i fråga om såväl kunskapsinhämtandet som den sociala fostran. Sedan må skolans portar öppnas för alla slags föreningar och företrädare för dem som tänkas kan, gärna det, men ersätta läraren kan de aldrig, blott i någon mån komplettera honom. SIA-utredningen föreslog att fördelningen mellan undervisningsändamål och övrig verksamhet skulle ske så, att nuvarande resurser för inrättande av lärartjänster inte minskades. Propositionen ansluter sig, som det heter, i huvudsak till denna fördelning men menar att det dock finns ”skäl som talar för en något större resurstilldelning för fritidsinsatser än vad utredningen föreslagit”. Ett sådant uttalande ger anledning till oro. Någon minskning i förhållande till nuläget av den del av resurserna som är avsedd för undervisningsändamål får inte ske. Den s.k. lärartätheten bör bibehållas vid minst den nivå den f. n. har. Jag vill i detta sammanhang — det har gjorts tidigare — understryka utskottets enhälliga uttalande om att det bör vara möjligt att använda en del av en skolenhets eller ett rektorsområdes samlade förstärkningsresurser för att under ett läsår generellt minska klassers och undervisningsgruppers storlek. Lärarna ställer nu bestämda krav på att få ett ökat inflytande på den egna arbetssituationen. De vill vinna gehör för de synpunkter de har på hur och med vilka medel och resurser man bäst når de mål för skolan som samhället har ställt. Vi i moderata samlingspartiet anser detta vara en mycket rimlig begäran till stor fördel för skolans vidare utveckling. Statsmakternas företrädare har, om också med något påfallande undantag, inte ifrågasatt lärarkårens lojalitet mot beslutade förändringar av skolan. Det hävdas dock ibland i vulgärdebatten att en del lärare är motståndare till reformer, att de är nej-sägare. Det är förvrängningar och vantolkningar av en yrkeskårs ambitioner att utifrån sina kunskaper och erfarenheter tala om vad som kan vara möjligt och inte möjligt. Lärarkårens såväl fysiska som psykosociala miljö i skolan har länge varit och är fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Många skolor är överbelagda. Bristen på ostörda arbetsplatser, samtalsrum, vilorum, grupprum, fritidslokaler och lämpliga personalutrymmen är ofta besvärande. Det medinflytande på sin arbetsplats som lärare, skolledare, syokonsulenter och psykologer begär avviker på intet sätt från vad andra yrkesutövare tillerkänns. Också den psykosociala arbetsmiljön i skolan måste törbättras. En del lärare anser att yrket är så pressande att de vill övergå till helt andra arbeten. Bara i Stockholm har enligt uppgift 102 lärare omplacerats. Allt ifrån olämpliga tillmälen till rena handgripligheter kan förekomma i skolorna — undantagsvis självfallet. Bl. a. detta har lett till att ett av lärarförbunden i sitt personalpolitiska program har givit uttryck åt den uppfattningen — jag tar ingen ställning utan bara refererar den — att skyddsombudet i skolan skall kunna avbryta verksamheten, när eleverna blir så besvärliga att lärarens hälsa hotas. I övrigt finner man att de viktigaste orsakerna till lärarstressen är att reformeringen av undervisningen har gått för snabbt, att läroplanerna i vissa avseenden är för ambitiösa och att stora heterogena klasser är ett problem.

Förmedlingspedagogikens huvudlinje är att till eleven överföra det stoff som är fastlagt i läroplaner, studiegångar, läromedel och lärarens förplanering, något som sker genom en presentation av stoffet, påläsningsuppgifter, färdighetsövningar samt muntlig och skriftlig kunskapskontroll. Som jag ser det — och jag har väl någon erfarenhet från fältet — är en uppenbar risk förenad med att hänga upp alltför många förhoppningar om en bättre skola på ett enda begrepp och en enda pedagogisk teori, dialogpedagogiken, vilket statsrådet något tangerade i sitt anförande. Som genom ett trollslag skulle, tycks man på sina håll tro, den gamla s.k. pluggskolan försvinna, som om det finns någon annan väg till kunskaps inhämtande än eget arbete och egen ansträngning under ledning av kunniga och välutbildade vägledare, vilka vi kallar lärare. Skolan skall vara en arbetsplats också för eleverna. Vilka pedagogiska grepp vägledaren än använder, måste eleverna bjuda till om resultat skall kunna nås. Vidare sammanhänger valet av pedagogisk metod till en del med den individualisering av undervisningen, som vi alla är överens om att man skall ha. Det är ingalunda säkert att en och samma pedagogiska metod är tillämpbar på alla elever. Metoderna bör växla, liksom elevernas behov och förutsättningar växlar. Individualiserad undervisning skall vara en verklighet för samtliga elever, oavsett prestationsnivå, och den verkligheten skapas bl.a. genom skiftande pedagogiska metoder. Förvisso behövs det fortbildning för lärare, vare sig dialogpedagogiken skall bli förhärskande eller kombineras med den traditionella förmedlingspedagogiken. SIA-skolan blir otvivelaktigt i vissa avseenden — framför allt inreorganisatoriskt — en annan skola än den nuvarande. Nu är emellertid den tragiska situationen den att eftersom förhandlingarna och överläggningarna mellan lärarorganisationerna och avtalsverket resp. skolöverstyrelsen rörande fortbildning i anledning av SIA-reformen ännu inte slutförts kommer fortbildningen inte att kunna starta till sommaren. Det är bedrövligt, och jag antar att fru statsrådet delar den uppfattningen. Den fortbildning vi moderater just nu framför allt skulle vilja prioritera, på ett helt annat sätt än herr Wiklund för en stund sedan pläderade för, är alltså en allmän specialpedagogisk utbildning för så många lärare som möjligt, enligt SIA-utredningens förslag. Man skulle därigenom nå en omfattande spridning av ett metodiskt kunnande och metodisk observans bland lärarna i gemen. Det är därför anmärkningsvärt att man varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet föreslagit sådan fortbildning utan i stället ensidigt vill koncentrera fortbildningsinsatserna på arbetssätt och arbetsformer i skolan och på annan form av specialpedagogisk utbildning än den jag nu talar om. Vi tvivlar inte på att en sådan fortbildning som prioriteras av utskottet kan vara behövlig och givetvis bör äga rum. Vi anser dock att fortbildningsinsatserna i första hand skall inriktas på den av utredningen föreslagna specialpedagogiska utbildningen. Den prioritering vi gör får emellertid inte tolkas på det sättet att vi på något sätt skulle vilja skjuta undan den rena ämnesfortbildningen. Läraren har ständigt krav på sig att följa med sitt ämne och dess metodik. Inte mindre än 80 96 av lärarna på högstadiet är under 40 år, och nytillskottet av lärare med tjänstgöring de närmaste decennierna blir relativt litet. Fortbildningsbehovet blir alltså inte mättat inom överblickbar tid. Stora krav ställs på lärarna, sade statsrådet i inledningsanförandet. Och det är alldeles riktigt. Men de måste också ges hjälp att motsvara dessa högt ställda krav. Sedan länge har statsmakterna genom att fastställa centrala och generellt gällande bestämmelser för vårt skolväsende velat garantera en likvärdig utbildningsstandard för alla elever. Sådana rambestämmelser kommer givetvis att finnas även i fortsättningen sedan åtskilligt besluts fattande flyttats ned på de lokala skolstyrelserna i enlighet med propositionens och utskottsbetänkandets intentioner. När det gäller den undervisande personalen i skolan har vi i moderata samlingspartiet på analogt sätt vissa bestämda formella och generella krav i syfte att få så små skillnader som möjligt i utbildningsstandarden mellan olika kommuner och olika skolor. Vi har en fast tjänsteorganisation för lärare, med bestämda tjänstetyper. En del av denna tjänsteorganisation i grundskolan utgörs av huvudlärare, institutionsföreståndare, tillsynslärare och skolbibliotekarier, som här i debatten tidigare har berörts. I propositionen framhålls att de arbetsuppgifter som dessa befattningshavare utför i dagens skola skall fullgöras också i SIA-skolan. Något förvånande och inkonsekvent är då att propositionen, i denna del tillstyrkt av utskottsmajoriteten, föreslår avskaffande av dessa tjänster som centralt reglerade. Kommunen skall få ordna med dessa uppgifter och tjänster efter eget huvud. Vi moderater — det vill jag här också klart deklarera — kan för vår del inte finna några skäl för att avskaffa den centrala reglering som har fungerat väl och betryggande. Och den bör under inga förhållanden avskaffas mot de berörda fackliga organisationernas samfällda mening. Det förtjänar i sammanhanget påpekas att lärarnas fackliga inflytande inom skolväsendet kommer att öka väsentligt i samband med att § 32 och dess motsvarighet på den offentliga sektorn med all sannolikhet kommer att försvinna. Med lärarbehörigheten hör skolledarfunktionen intimt samman. Oantagligt var därför propositionens förslag att behörighetsreglerna för skolledartjänst skulle ändras så att den som utan lärarbehörighet har erfarenhet från kommunal tjänst — från skolverksamhet eller i övrigt från skoladministration — generellt skulle bli behörig till skolledarbefattning. En kader av skolledare utan egen kontakt med undervisningsuppgifter är i bästa fall — fortfarande generellt uttryckt — bara en halv skolledning, i synnerhet som skolledarna i SIA-skolan avses skola få ökade pedagogiska ledningsuppgifter. Att utskottet enhälligt biträder den nuvarande huvudregeln för behörighet till tjänst som skolledare är tacknämligt, även om de nuvarande dispensmöjligheterna vidgas något. Jag vill alltså slå fast att ”synnerliga skäl” för dispens står kvar. Särskilda fortbildningskurser för skoladministrationsoch skolledningsuppgifter behövs förvisso. Här kommer jag in på det som herr Wiklund, redan innan vi hunnit plädera för den här reservationen, ägnat sig åt att motbevisa. En bra lärare är inte och blir inte utan vidare en bra skolledare. Nu föreslås särskilda kurser för kvinnliga lärare för att därigenom öka de kvinnliga lärarnas intresse för och möjligheter att bli skolledare. Ingen kan mer än vi moderater önska att det snarast skall bli fler kvinnliga skolledare, och vi delar helt uppfattningen att det bör vara en jämnare fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare när det gäller rekryte ringen till skolledartjänster. Vi har — det vill jag särskilt replikera till. Nr 134 herr Wiklund — ingenting att erinra mot att de särskilda fortbildnings Fredagen den kurserna kommer till stånd. Men vi har mycket svårt att acceptera att 21 maj 1976 kurserna blir helt könsinriktade. Vi tror inte att det är rätta vägen at — Lo gå för att vinna målet — jämställdhet på arbetsmarknaden — att utbyta — Skolans inre arbete en diskriminering mot en annan. Kurserna måste stå öppna för alla lärare, — Mm.m. också manliga. Till slut vill jag ge uttryck åt förhoppningen att SIA-grundskolan, efter vissa ofrånkomliga födslovåndor, skall bli en bra arbetsplats för såväl dem som lär ut som dem som lär in. Det bör nu finnas goda förutsättningar därför, som stegvis förbättrats från utredning över proposition till utskottsbetänkande. Det ankommer i fortsättningen på de verkställande organen att med varsamhet och framsynthet — det är rätt viktigt — föra ut nydaningen i den stundtals obändiga och svårmanövrerade verkligheten. Mycket i skolan kan — som tidigare har sagts — och måste göras bättre.

Herr talman!

Denna behöver alla lärare, inte minst i den kommande SIA-grundskolan. Då herr talmannen tittade strängt på mig för att jag överskred tiden i mitt förra anförande, glömde jag att framställa något yrkande och ber därför nu att få yrka bifall till reservationerna 13, 15, 17, 18, 22 och 24.

Herr talman! Låt mig göra ett förtydligande beträffande elevvårdskonferenserna. Uppgiften för dessa konferenser är inte bara elevvårdande, utan de har även rent sociala och pedagogiska uppgifter. Vi har då i propositionen valt att göra en ”minimireglering” av vilka som alltid bör vara med i konferenserna med hänsyn till de utökade uppgifter som elevvårdskonferenserna kommer att få. För att undvika missförstånd vill jag säga att självfallet skall skolhälsovårdspersonalen vara med i konferensen när denna handlägger frågor som berör skolhälsovårdspersonalens område. Jag anser att detta täcks av propositionens skrivning.

Herr talman! Jag skall beröra ett enda avsnitt som behandlats i samband med betänkandet om skolans inre arbete, könsrollsfrågan. I motionen 2152 kräver vi från vänsterpartiet kommunisterna dels att kvinnornas situation och deras insatser beaktas inom varje ämne, dels att ett särskilt ämne om kvinnans ställning och kvinnofrågans utveckling införs i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Dessutom kräver vi att fortbildning i s.k. kvinnofrågor ordnas för lärare främst i samhällsvetenskapliga ämnen, att yrkesvägledningen får målsättningen att bryta könssegregering i linjeval och på arbetsmarknad samt att yrkesvägledare ges en härför avsedd utbildning. Kvinnodiskrimineringen har sin grund ute i samhällslivet och inte i skolan. Diskrimineringen av kvinnan kan inte heller avskaffas bara genom undervisning. Därtill krävs förändringar i samhällslivet och på arbetsplatserna, i hela den härskande ideologin och de attityder och hand — Nr 134 lingar som denna ger upphov till. Men skolan kan förhålla sig på två Fredagen den sätt till kvinnodiskrimineringen — ett är att passivt bara återspegla den 21 maj 1976 och därmed förstärka den, ett annat är att aktivt angripa kvinnodiskri= = minerande föreställningar och därmed fostra eleverna så att de kommer =: Skolans inre arbete att ställa krav på förändringar i samhället utanför skolan. m.m. Skolämnena har hittills behandlat kvinnorna på ett diskriminerande sätt. Endast undantagsvis bärs kvinnornas insatser fram. Detta kan sägas återspegla en mansdominerad värld, men förklaringen till denna mansdominans och kvinnans undanträngda plats ges mycket sällan eller diskuteras inte alls: Vi anser att detta gör ett särskilt ämne som tar upp kvinnofrågan i historia och nutid angeläget. Det skulle göra eleverna uppmärksamma på frågan och underlätta för dem att kritiskt granska såväl lärostoffet i andra ämnen som förhållandena i samhället över huvud taget. Detta måste enligt vår mening beaktas när nya läroplaner utarbetas för grundskola och gymnasieskola. Självfallet måste lärarna i enlighet härmed ges utbildning i ”kvinnofrågan”. Detta gäller inte bara lärare som undervisar i ämnet utan alla lärare. Det är viktigt att de som handhar en så stor del av barnens och ungdomens fostran själva bibringas medvetenhet om de fördomar och traditioner som ligger till grund för kvinnodiskrimineringen och att de aktivt motverkar dessa företeelser. Det är vidare av särskilt stor vikt att yrkesvägledarna får utbildning för att kunna hålla sig aktiva när det gäller segregeringen i yrkesvalet. All tillgänglig statistik visar att de förändringar som skett på det här området är så små att de knappt märks. Under höstterminen 1975 läste 46,5 96 av pojkarna i årskurs nio teknik, medan bara en halv procent av flickorna gjorde det. 95 96 av pojkarna i samma årskurs deltog i träslöjd eller metallslöjd, medan 90 96 av flickorna deltog i textilslöjd. Yrkesvalen längre fram följer samma mönster. Herr Nordstrandhs anmärkning härvidlag är naturligtvis viktig; vi vill inte ha en omvänd könsroll inom lärarkåren och inte heller inom arbetslivet i övrigt. Självfallet kan inte enbart yrkesvägledningen i skolan göra underverk. Även ute i arbetslivet är kvinnorna diskriminerade. De som arbetar i de s.k. kvinnoyrkena får sämre betalt än de som arbetar i manligt dominerade yrken. För att en könsutjämning ute i arbetslivet skall ske krävs en lönemässig utjämning mellan könen. Kvinnolönerna måste höjas och kvinnornas befordringsmöjligheter förbättras, samtidigt som en rad andra åtgärder måste vidtas: förbättrad barnomsorg och kamp mot den kvinnoförtryckande ideologi som myntslås i samhället som helhet. Men detta kan ju inte få bli argument för att man skall avstå från att göra någonting beträffande de ämnen som läses i skolan eller i skolans yrkesvägledning. Jag vill i detta sammanhang säga att det könsrollsprojekt som bedrivs av skolöverstyrelsen är ett tecken på att problematiken har uppmärksammats på det hållet. Det är ett steg i rätt riktning. Den rapport som SÖ publicerade 1975 innehåller också förslag som ligger 79 i linje med vad vi kräver. Förslaget i propositionen om fortbildning i tre olika steg i könsrollsfrågor kan vi också stödja, även om vi tycker att det är en tämligen blygsam satsning.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
Herr talman! Det har fallit på min lott att på utbildningsutskottets vägnar kommentera en del av de reservationer som fogats till utbildningsutskottets betänkande nr 30. Med hänsyn till tidspressen kan det bara bli ytterligt korta kommentarer. Jag tar reservationerna i nummerordning. Reservationen 12 av vpk behandlar företagsskolorna. Utskottet avstyrker reservanternas förslag, och jag hänvisar till motiveringen i trycket. Låt mig emellertid lägga till ett par ord. Man får förutsätta att den aviserade gymnasieutredningen knappast kan undgå att belysa frågan om samspelet mellan utbildning och arbetsliv. I det sammanhanget blir det enligt min mening naturligt att diskutera även företagsskolornas ställning och funktion. Gymnasieutredningen har förutskickats ske under parlamentarisk medverkan. Där kan då partierna göra bedömningar i ett större sammanhang och inte som vpk nu bryta ut bara företagsskolorna ur ungdomsutbildningssammanhanget. Reservationen 13 av moderaterna andas oro för att den del av förstärkningsresursen, som är avsedd för undervisningsändamål, skall minskas. Reservanterna önskar nu ett uttalande om att en minskning inte får göras. Utskottet avstyrker detta och hänvisar till att regeringen skall återkomma till riksdagen senare i den här frågan. Vi behöver alltså inte ta ställning i sakfrågan nu. Reservationen 14 av vpk om statsfinansiering av all skolverksamhet avstyrker utskottet. Vi hänvisar här självfallet till SSK-utredningen som behandlar bl.a. statsbidragsfrågan. Att nu ta ställning i sakfrågan måste anses förhastat. Reservationen 21 av vpk, rubricerad utbildningspolitikens målsättningar m.m., tar upp en rad frågor som direkt eller indirekt är läroplansfrågor. Utskottet avstyrker reservantens förslag med hänvisning till sitt tillkännagivande om parlamentarisk medverkan i SÖ:s läroplansöversyn för grundskolan. Också här är det alltså procedurskäl för avstyrkan. Vi anser nämligen att förslagen bör sakprövas i det samlade perspektiv som en läroplansöversyn ger. Reservationen 22 av moderaterna begär ett uttalande att frågor om basfärdigheterna bör få hög prioritet i läroplansöversynen för grundskolan. I propositionen på s. 225 sägs ”att ökad tonvikt måste läggas på basfärdigheter”. Man kan därför utgå från att frågan om basfärdigheter kom mer att tillmätas stor vikt i det kommande läroplansarbetet och utskottet Nr 134 anser att det inte behöver göras något särskilt uttalande nu. Fredagen den I läroplansarbetet kommer dessutom parlamentariker att medverka från 21 maj 1976 alla partier i riksdagen. Man kan förutsätta att partiernas representanter — då får tillfälle att föra fram och verka för sina ståndpunkter också i fråga — Skolans inre arbete om basfärdigheternas omfattning.

Herr talman! Beträffande reservationen 13 om grundskolans resurser för undervisningsändamål vill jag understryka vad som är huvudyrkandet, nämligen att riksdagen bör beträffande det fortsatta statsbidraget uttala att någon minskning i förhållande till nuläget i den del av resurserna som är avsedd för undervisningsändamål inte får ske. En minskande lärartäthet i grundskolan bör inte bli propositionens slutresultat. Vi menar alltså att det icke är vare sig förhastat eller för tidigt att göra detta uttalande. I motsats till herr Gustafsson i Barkaby menar vi att riksdagen 81 redan nu kunde ha tagit ställning i sakfrågan såsom ett direktiv för den kommande fördelningen av resurserna. Beträffande reservationen 22 om basfärdigheterna är det riktigt att utskottet gör ett uttalande som kan uppfattas av mottagaren som att basfärdigheterna skall ha hög prioritet i den kommande läroplansöversynen. Vi är dock inte lika övertygade om att det är tillräckligt, utan vill klart säga ifrån att dessa basfärdigheter bör få hög prioritet. Det är klart, som herr Gustafsson framhöll, att partiernas representanter i läroplansöversynen kan ta upp saken om den inte skulle bli behandlad. Det är dock icke samma garanti för resultat som om riksdagen gjorde ett klart uttalande redan i dag.

Herr talman! Herr Nordstrandh sade att han inte var lika övertygad om att utskottets uttalande skulle göra någon nytta. Nej, jag vet att herr Nordstrandh är ytterligt misstänksam mot de uttalanden utskottet gör vid olika tillfällen. Han vill ha ytterligare förtydliganden nästan ständigt. Men i detta fall får herr Nordstrandh nöja sig med vad utskottet sagt. Jag tycker faktiskt att det borde vara till fyllest även för honom i det här sammanhanget. När det gäller reservationen 24 och SSK brukar det vara så, att när en utredning har ett ärende för hantering, undviker utskottet att ta ställning. Det har givits exempel på den saken förut i debatten, och då hade herr Nordstrandh såvitt jag vet inte någon erinran mot metoden. Jag påminner om att detta är ett proceduryrkande som utskottet har och inget sakyrkande.
Herr talman! Jag vill bara säga herr Gustafsson i Barkaby att man inte kan uttrycka sig tillräckligt tydligt för att bli åtlydd.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om jag är villig att initiera en omfattande försöksverksamhet med sikte på att öka elevernas möjligheter att under sin utbildning på grundskolans högstadium och i gym nasieskolan få praktisk yrkeserfarenhet. På flera områden pågår ett omfattande arbete med att undersöka förutsättningarna för att elever i grundskola och gymnasieskola i ökad utsträckning skall få möjlighet att erhålla erfarenheter från arbetslivet. En vidgad praktisk yrkesorientering bör enligt min mening ses som ett led i skolans totala strävan att öka den praktiska inriktningen av skolans verksamhet. En ökad praktisk inriktning kan åstadkommas genom att eleverna i högre grad får möta ett verklighetsnära innehåll i undervisningen, får lära känna verkligheten utanför skolan genom studiebesök etc. och får möjlighet att i skolan träffa personer från det övriga samhället. En fortlöpande orientering om arbetslivet liksom praktisk erfarenhet utgör också viktiga inslag i strävan att öka den praktiska inriktningen. I skolöverstyrelsens pågående arbete med översyn av olika läroplaner är detta en väsentlig strävan. I propositionen om skolans inre arbete framhålls att den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan bör förstärkas för att ge alla elever kunskaper om och insikter i arbetslivets villkor. Enligt uttalanden i nämnda proposition bör arbetslivskontakterna vidgas i jämförelse med dagsläget. Ett uppdrag åt skolöverstyrelsen aviseras i propositionen, varvid den praktiska arbetslivsorienteringens längd, former, innehåll och förläggning bör behandlas. Jag har i annat sammanhang aviserat en översyn av utbildningen på gymnasial nivå. Det torde i detta sammanhang vara lämpligt att överväga formerna för ökad yrkeserfarenhet också för studerande på detta stadium. Som resultat av det pågående översynsarbetet och det uppdrag som senare kommer att lämnas, förväntar jag mig ett heltäckande program för kontakter mellan skolan och arbetslivet. Kontakterna med arbetslivet kan avse såväl den arbetsplats som skolan själv utgör som arbetsplatser utanför skolan. Möjligheterna bör undersökas att utnyttja varje tillfälle i undervisningen till kontakter med arbetslivet genom t.ex. medverkan av representanter för arbetslivet, fackliga representanter osv. Utöver denna obligatoriska verksamhet måste möjligheter finnas fr.o.m. högstadiet att öka arbetslivskontakterna för enskilda elever både i form av studiebesök och under längre perioder. Självfallet är det betydelsefullt med försöksverksamhet under arbetet med att ange ramar och innehåll i ett utökat program för arbetslivskontakter. Skolöverstyrelsen planerar enligt vad jag erfarit försöksverksamhet i ett antal kommuner fr.o.m. läsåret 1977/78 på grundval av vad som anges i propositionen om skolans inre arbete och vad som framkommer i läroplansarbetet. Verksamheten bör knytas till de lokala och regionala råden för samverkan skola-arbetsliv. Som framgår av denna redovisning pågår ett utvecklingsarbete på flera områden för att öka elevernas möjligheter att erhålla praktisk yrkeserfarenhet under studietiden. Jag fäster personligen stor vikt vid att dessa intentioner förverkligas.

Herr talman! En strävan i reformarbetet inom skolan måste vara att ge eleverna en rikare erfarenhetsbakgrund och möjlighet att mer allsidigt utveckla sina anlag. Jag tror det var Torsten Husén som för några år sedan ganska träffande karakteriserade den svenska skolan som rik på information men fattig på aktivitet. Vad han menade var att undervisningen ger eleverna teoretiska kunskaper men begränsade möjligheter att ta ansvar och utveckla en skapande aktivitet. Mot denna bakgrund är ett av de mest glädjande inslagen i de senaste årens skoldebatt det starka intresset för att öka kontakterna mellan skola och arbetsliv, inte bara som ett led i att ge eleverna ökad arbetslivsorientering eller bättre yrkeskunskaper utan också därför att yrkesverksamhet har ett självständigt värde för individens utveckling. Det är nu snart fem år sedan folkpartiet förde fram de här synpunkterna. Det skedde i en liten programskrift, där vi också skisserade hur yrkesverksamhet skulle kunna bli ett led i utbildningen, framför allt inom gymnasieskolan. Det är bra att uppdraget till den nya gymnasieutredningen kommer att omfatta också den här frågan. Men en utredning kommer att ta tid. Skall vi gissa att det i bästa fall kommer att ta tre till fyra år innan vi kan skönja de första resultaten? Under den tiden tycker jag att man skall samla erfarenhet av hur yrkesverksamhet och praktik bäst skall kunna föras in som ett led i utbildningen. Jag tror nämligen, att det är svårt att gå fram på en enda väg. Formerna för yrkesverksamhet och arbetslivskontakter måste säkert skifta från utbildning till utbildning och kanske från kommun till kommun, utifrån kommunernas olika villkor. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet anser det betydelsefullt att en försöksverksamhet kommer till stånd. Vi är också överens om att det bör ske tämligen omedelbart. Får jag bara säga att jag utgår från att en sådan försöksverksamhet kommer att gälla inte bara grundskolan utan också gymnasieskolan. Det är ju främst för den senare skolformen som praktikinslagen i den reguljära utbildningen innebär något verkligt nytt.

Herr talman!

Det har alltså tagit ganska lång tid innan man på departementshåll har påbörjat strävandena att få in mera praktik i skolan. Låt mig i några korta satser nämna hur vi ser på detta. 1. Grundskolan — särskilt högstadiet — måste allmänt sett ges en mera praktisk inriktning. Det gäller att skapa balans mellan teori och praktik. I alla ämnen måste möjligheterna till tillämpning på den praktiska verkligheten tas till vara. 2. Eleverna måste ges möjligheter att via tillval förstärka den praktiska profilen på sin utbildning väsentligt mera än vad som kan ske i dag. 3. Möjligheterna till verksamhet i arbetslivet, under längre sammanhängande perioder eller kontinuerligt någon dag per vecka, måste också utökas. 4. Gymnasieskolan måste utvecklas till en varvning mellan studier och arbetserfarenhet. Arbetslivserfarenhet måste bli ett väsentligt inslag i utbildningen för alla gymnasieelever. Jag vill, herr talman, med detta bara konstatera att det är positivt att man nu från olika håll har slutit upp kring de tankegångar som vi har fört fram tidigare. Det var ganska länge sedan vi väckte vår första motion om detta.

Herr talman! Det är glädjande att fler partier än vpk har intresse av ett växelspel mellan teoretiskt och praktiskt arbete i skolan och att man förstår betydelsen av att praktikinslaget i skolarbetet vidgas. Både herr Wikström och herr Larsson i Staffanstorp betonar vikten av att man ökar detta både på grundskolan och på gymnasieskolan. Jag tycker, som jag sade i den tidigare debatten, att det är naturligt att man ser på denna fråga vid den läroplansrevision som skall företas. Det är märkligt att man mot denna bakgrund inte har stött den vpkreservation där vi har tagit upp detta. Man måste undersöka det i läroplansrevideringen. Jag förutsätter emellertid att herr Wikström med tanke på detta röstar för vpk-reservationen i denna fråga.

Herr talman! Det är av två skäl som jag på det här stadiet har ansett mig böra gå in i debatten om skolans inre arbete. Det första motivet är de stora förändringar som har vidtagits i förhållande till det ursprungliga betänkandet från SIA-utredningen hösten 1974. Redan i propositionen har utredningens förslag omarbetats, och sedan har utskottet i sin tur vidtagit viktiga justeringar. Jag påminner om detta, herr talman, framför allt därför att jag i slutet av november 1974 gjorde ett uttalande om SIA-förslaget, som ledde till ett våldsamt rabalder bland socialdemokraterna. Man beskyllde mig för att ha läst SIA-betänkandet fel och för att ha kritiserat förslag som SIA-utredningen i själva verket inte hade ställt sig bakom. Andra kritiker gjorde gällande att jag läst utredningen rätt men att jag hävdade en reaktionär utbildningspolitik när jag kommenterade utredningens synpunkter. Att denna kritik mot mig blev motsägelsefull beror naturligtvis i icke ringa grad på att betänkandet var svårläst och tvetydigt. Åtskilliga talare har varit inne på det i dag. Att bläddra i den tjocka lunta som pre senterades för oss var, sade jag då, som att titta ner i en burk med metmask. Och betänkandet utgjorde verkligen inte något lysande prov på god pedagogisk utformning. Utgångspunkten för den kritik som jag då framförde var det från moderat håll medvetet underbyggda kravet på kvalitet i utbildningen. Om den nya generationen skall få en god start i livet måste den den få gedigna kunskaper och färdigheter. Vårt samhälle blir som vi alla vet alltmer komplicerat, och för de enskilda elevernas egen skull och för hela vår samhällsgemenskap är naturligtvis utbildningssystemets effektivitet och kvalitet av nära nog avgörande betydelse. I överensstämmelse härmed har vi lika konsekvent ställt kravet på objektivitet i kunskapsförmedlingen. Lärostoffet skall presenteras korrekt och allsidigt och produktionen av läromedel måste garantera mångsidighet och valmöjligheter. Vi avvisar alltså bestämt den socialdemokratiska partikongressens beslut att socialisera all läromedelsproduktion. Industriminister Rune Johansson har visserligen jämfört den nyinförda programpunkten med programmets påstådda mer eller mindre ”dekorativa” uttalande om införande av republik och vår skolminister har nöjt sig med att tala om en ”kartläggning” av branschen, men vi hyser en stark skepsis mot sådana förklaringar, eller skall vi säga bortförklaringar. Och trovärdigheten förstärks ju inte mycket av skolministerns eget förflutna. Fru Hjelm-Wallén har själv en gång medverkat i en debattskrift som krävde socialisering av läromedlen, importmonopol på läromedel och mera marxism i våra läroböcker. Att vi med särskild uppmärksamhet studerade SIA-utredningen var naturligt — det var ju bl.a. till följd av moderata riksdagsmotioner som den utredningen tillkom, och ett av motiven var, som åtskilliga talare har varit inne på, de växande disciplinproblemen och anpassningssvårigheterna i grundskolan. Skolfolk, föräldrar, elever och medborgare i allmänhet väntade sig väldigt mycket av det betänkande som så småningom kom på hösten 1974. Men det var, som jag redan har sagt, svårt att få grepp om betänkandet. Det var så oklart och så motsägelsefullt att man inte kunde dra några säkra slutsatser om vad utredningen stod för och inte stod för och hur dess förslag sedan skulle behandlas. Inte minst blev många oroade av att både betänkandet och vissa uttalanden av utredningens ordförande, vilka sedan mer eller mindre dementerades, kunde tolkas så, att en förutsättningslös och allsidig bedömning av de olika förslagen inte skulle kunna göras; förslaget skulle antingen antas eller också förkastas i sin helhet. Det var det som vissa uttalanden gick ut på. Detta var en av de punkter som jag kritiserade i uttalandet 1974, och jag kan nu, herr talman, med stor tillfredsställelse konstatera att den omstöpning av utredningens förslag som sedan skett har följt de principer om en allsidig bedömning av utredningsmaterialet som har varit en tradition i vårt land men som inte alltid har iakttagits under senare år. Här har den alltså iakttagits. Nr 134 Jag vill liksom mina partivänner i utbildningsutskottet uttrycka min Fredagen den glädje över att klassen alltjämt skall utgöra basgrupp för undervisningen. 21 maj 1976 Därmed skapas, som utskottet framhåller, bättre möjligheter än enligt — SIA-förslaget för trygghet och stabilitet i skolmiljön. Skolans inre arbete Utskottet har gått längre än departementschefen då det gällt att vidga — Mm.m. möjligheterna för den enskilda skolenheten eller det enskilda rektorsområdet att avgöra undervisningsgruppernas storlek och att bedöma vilka åtgärder som bäst svarar mot elevernas behov. Om riksdagen följer utskottets rekommendationer kommer alltså framdeles en del av förstärkningsresursen att få användas för att generellt minska klasstorleken. Även i ett annat hänseende har utskottet tillgodosett våra motionsvis framhållna önskemål. Vi har hävdat att ett eget klassrum bidrar till att ge eleverna en bättre och tryggare arbetsmiljö och att så långt möjligt klassrumssystem bör eftersträvas i grundskolan, särskilt på dess lågoch mellanstadier. Utskottet har nu uttryckligen framhållit att det är viktigt att eleverna känner sig hemma i skolan och har även tillagt att skolor byggda enligt hemrumsprincipen kan vara en väg att skapa skolmiljöer som ger trygghet och trivsel. Att klassföreståndarfunktionen bibehålls utgör ytterligare en trygghetsfaktor. En genomgående linje i vår skolpolitiska grundsyn har varit kravet på en individualiserad undervisning, dvs. ett konsekvent hänsynstagande till skilda elevers olika förutsättningar och egenskaper. Även om det förelåg viss meningsskiljaktighet mellan fru Sundberg och utbildningsutskottets ordförande i deras debatt för en stund sedan fick jag en känsla av att de var ense om själva grundsynen i det här hänseendet, vilket jag tycker är bra. Utbildningen måste ägna stor uppmärksamhet åt elever med särskilda svårigheter. Det är en självklarhet. Men för den skull får inte de högpresterande elevernas behov av stimulans och motivation åsidosättas. Jag drog den slutsatsen av herr Alemyrs anförande att han hade samma allmänna grundsyn i det hänseendet. Därför är det glädjande att utskottet har understrukit att särskilt begåvade elever kan behöva speciellt uppmärksammas. De skall inte i brist på uppmuntran, sägs det, behöva uppleva skolgången som meningslös och genom slarv eller andra protestformer reagera mot sin skoltillvaro. De senaste årens analyser av utbildningsresultat har klarlagt stora brister i elevernas kunskaper. Det är därför bra att utskottet stryker under att en huvuduppgift för arbetet i skolan är inhämtande av kunskaper och färdigheter. Det är också bra att utskottet t. v. avvisat en minskning av timantalet på mellanstadiet, som propositionen föreslagit för att ge utrymme åt annan verksamhet än undervisning. Det är likaledes tillfredsställande att en utlovad översyn av läroplanen för grundskolan skall vara förutsättningslös. Herr talman! För att fullfölja denna positiva uppräkning vill jag påpeka att det är glädjande att utskottet accepterat kraven på att läroplansre 87 visionen skall ske under medverkan av företrädare för de politiska partierna här i riksdagen. För åtskilliga önskemål har vi emellertid inte fått gehör, inte minst våra bestämda krav på att med olika medel garantera kvaliteten på undervisningen. Men dessa frågor skall jag inte gå in på. Våra representanter i utskottet har redovisat våra synpunkter, och det har redan förts en debatt om detta. Vad som emellertid nu framstår som det allra mest väsentliga är att alla visar sig beredda att medverka till att vår skola — elever, lärare och övrig personal — får det lugn och den arbetsro som behövs för att den nya SIA-skolan skall kunna motsvara de förväntningar som vi alla ställer på den. Jag fäste mig särskilt vid att statsrådet Hjelm-Wallén i sitt inledningsanförande återgav ett uttalande av dåvarande statsrådet i en proposition 1950 om att ”framstegen i skolans inre arbete i stor utsträckning är det samlade resultatet av intresserade och framsynta lärares insatser”. Det uttalandet har även utskottet hänvisat till. Jag tycker att uttalandet är bra. Med det borde hon en gång för alla ha dementerat Alva Myrdals famösa påstående vid ett tillfälle att den gamla lärargenerationen måste dö ut innan vi kan få den skola som vi, dvs. socialdemokraterna, vill ha. Det är verkligen på tiden att det misstänkliggörande av lärarnas goda vilja och ambitioner som låg i det uttalandet på den tiden nu förvisas till den skräpkammare där det rätteligen hör hemma. Mot bakgrund av allas vårt intresse av lugn och samverkan kring SIA:s förverkligande vill jag i sammanhanget bestämt reagera mot de uttalanden från Landsorganisationens sida som framförts i tidningspressen om att tiden nu är inne för nya genomgripande förändringar av skolan. Sådana förslag förs alltså fram innan man ens hunnit förverkliga de intentioner på vilka SIA-skolan bygger och som vi alla är överens om här i kammaren. Herr talman! Innan jag övergår till det andra motivet för detta inlägg kan jag inte underlåta att töra fram en allmän reservation beträffande kostnadsutvecklingen för hela SIA-projektet. Jag tror att det kommer att bli betydligt dyrare än vad man har räknat med. Jag vill påminna om att riksrevisionsverket i sitt remissyttrande också framfört reservationer i det här hänseendet och gjort gällande att resultatet av dess granskning pekar på väsentligt större statliga kostnader än vad SIA redovisade och också påvisar att mycket av det som nu skall förverkligas över huvud taget inte då var föremål för någon kostnadsanalys. Inte minst kostnaderna på den kommunala sidan kan bli mycket betydande. Jag vill ha gjort den här reservationen men skall inte ytterligare gå in på själva kostnadsfrågan. Det andra motivet, herr talman, till detta inlägg är det uttalande som statsrådet Hjelm-Wallén gjort i propositionen i betygsfrågan. Jag anser mig inte vara bunden av den underhandsuppgörelse som har skett inom utskottet att i dag inte diskutera betygsfrågan, utan jag tar mig friheten att göra det trots den uppgörelsen. Nr 134 Som bekant har flera remissinstanser kritiserat SIA-utredningen för Fredagen den att betygsfrågan inte behandlats, och man har påvisat hur starkt beroende 21 maj 1976 skolans inre arbete är av betygen. Statsrådet instämmer i bedömningen. — men påminner om att SIA inte hade till uppdrag att syssla med be = Skolans inre arbete tygsproblemen; de bereds i 1973 års betygsutredning, vars förslag väntas — mm.m. föreligga under innevarande år. Men samtidigt som statsrådet gör detta konstaterande tillägger statsrådet att reformarbetet enligt hennes mening ”bör inriktas på att avskaffa den skriftliga betygsättningen i grundskolan och ersätta den med andra kontakter mellan lärare, elever och föräldrar”. Dessutom bör, säger hon, ”betygens betydelse i gymnasieskolan minska”. Jag tycker att detta uttalande är anmärkningsvärt, eftersom det innebär att statsrådet binder sig i stor utsträckning, samtidigt som statsrådet hänvisar de frågvisa remissinstanserna, som vill veta hur hon ser på detta, till den pågående utredningsverksamheten. Hur skall under sådana omständigheter en förutsättningslös bedömning kunna ske från statsrådets sida när utredningen så småningom redovisat sitt resultat? Utskottet har, helt följdriktigt men hövligt och diskret, reagerat mot det här uttalandet. Riksdagens ställningstagande i betygsfrågan, heter det, måste anstå tills betygsutredningen lagt fram sina förslag och riksdagsbehandling av desamma ägt rum. I och för sig, herr talman, skulle jag kunna nöja mig med detta. Att jag inte gör det beror framför allt på att bland de skolproblem som i dag diskuteras i vårt samhälle med starkt engagemang just betygsfrågan tilldrar sig rent av det största intresset. Det är lätt att ha en mening i den frågan, och det är kanske ett skäl till att den debatteras så intensivt som fallet är. Vi moderater har redan tagit ställning. I våra motioner har vi uttalat oss för bibehållna betyg. Görs skolan betygslös måste, har vi framhållit, information om individen sökas på annat håll. Från synpunkten att den enskilda eleven bör veta vad som sägs om honom eller henne är rättvisande betyg ett rättssäkerhetskrav. Vår medverkan i betygsutredningen är alltså inriktad på att skapa garantier för att det betygssystem, som det är vår förhoppning att utredningen så småningom skall rekommendera, blir så rättvisande som över huvud taget är möjligt. Den öppna och ibland mycket hårda kritik som har riktats mot skolbetygen beror, såvitt jag förstår, i stor utsträckning på de påfallande svagheter som det nuvarande betygssystemet är behäftat med. De relativa betygen har blivit ett stort misslyckande. Själva idén är felaktig, och dess tillämpning har många gånger gått längre än vad som ursprungligen förutsatts. Konstruktionen har skapat otrivsel i klasserna och lett till ovilja till samarbete bland eleverna. Vi moderater har, som enda parti såvitt jag minns, tagit avstånd från det relativa betygssystemet alltsedan det på sin tid infördes. Kritiken mot betygen som sådana bottnar enligt min mening i en felaktig föreställning om vad jämlikheten mellan eleverna kräver. Jag hävdar att betyg i själva verket kan vara ett stöd för elever som från början 89 har sämre studieförutsättningar — på grund av förhållandena i hemmet och även av andra skäl — än andra har. Genom prov och betyg ges eleverna möjlighet att få sina kunskaper bekräftade, och de ges också tillfälle att hävda sig i den konkurrens som under alla omständigheter kommer att möta dem efter skolans slut ute i livet. Och där ute i livet kan konkurrensmoment aldrig avskaffas. Självfallet får och skall inte konkurrensen vare sig i detta eller i andra hänseenden betraktas som något slags självändamål. Vad det i det här fallet är fråga om är att såvitt möjligt få — något tillspetsat — rätt person på rätt plats ute i livet. Betygens syfte är ju inte att skapa förutsättningar för konkurrens mellan eleverna. Vad det mera är fråga om är att låta eleven konkurrera med sig själv, att ge honom eller henne ett mått på sina kunskaper. Och betygen skall hjälpa och stödja eleverna vid deras vägval inför högstadium och gymnasieskola och även tjäna som urvalsunderlag vid tillträde till den högre utbildningen. Jag är självfallet, herr talman, medveten om att det knappast står i mänsklig förmåga att skapa ett helt rättvist, ett helt objektivt betygssystem. Vad man då måste sträva efter är att åstadkomma så sakliga och så rättvisande betyg som möjligt för att därmed ge elever, föräldrar och blivande arbetsgivare möjlighet att bedöma vilka kunskaper och färdigheter som den enskilda eleven har förvärvat under sin skolgång. En betygslös skola skulle — som jag nyss nämnde — leda till att den information som betygen skall ge måste sökas på andra vägar, och då öppnas väldigt lätt fältet för påverkan av ovidkommande faktorer. Kunskapsnivån skjuts lätt i bakgrunden. Tillbakadragna och blyga elever får svårare att hävda sig än mera utåtriktade och mera aktiva. Personliga förhållanden och rent subjektiva värderingar kan göra sig gällande i betydligt större utsträckning än om elevernas egna prestationer värderats i en objektiv betygsättning, där betygen ställts i relation till vissa från början angivna kunskapsmål. Skriftliga betyg är också ett rättssäkerhetskrav. Den enskilda eleven får en öppen och hederlig redovisning från skolan och läraren om vad han eller hon har åstadkommit under sina studier. Jag har, herr talman, ansett mig böra, med anledning av skolministerns uttalande i propositionen och de opinionsyttringar som förekommit, klart deklarera vår mening att skriftliga betyg skall förekomma i skolan — på grundskolans alla stadier och dessutom i gymnasieskolans alla årskurser. Men det skall vara betyg som informerar om verkliga kunskaper och färdigheter och inte ställs i relation till andras kunskaper, andras färdigheter och andras prestationer. Självfallet finns det ingenting som hindrar — tvärtom — att sådana här betyg kompletteras med direkta kontakter och samtal mellan lärare, föräldrar och elever. Men bakom konferenser av det slaget skall ligga vetskapen om att man arbetar gemensamt för att åstadkomma en objektiv och rättvisande betygsättning av eleverna. Herr talman! Det är alltså de här två motiven som har föranlett mitt För det första är det tillfredsställelsen över att de farhågor, som fram Fredagen den fördes från min sida när SIA-betänkandet presenterades och för vilka — 21 maj 1976 jag då väldigt hårt kritiserades, i stor utsträckning har kunnat undanröjas — — vid ärendets fortsatta behandling. Jag tycker att statsrådet har heder av = Skolans inre arbete det jobb hon har utfört här. m.m. För det andra är det behovet av att klart och principiellt deklarera vår inställning till betygsfrågan. Och jag vill sluta med att uttrycka den förhoppningen att statsrådet Hjelm-Wallén, som har medverkat så skickligt till omtänkandet beträffande SIA-förslaget, skall visa motsvarande beredvillighet att tänka om även i betygsfrågan.
Herr talman! Vi har i utbildningsutskottet gjort upp om att i avvaktan på betygsutredningens betänkande icke nu ta en betygsdebatt. Jag beklagar att moderata samlingspartiets representanter i utskottet och deras uppgörelse med oss här inte innefattar partiledaren. Uppgörelser av detta slag kan då bli ganska meningslösa, och jag beklagar det. Det brukar vara vanligt att partiernas representanter i utskotten har stöd hos partiledningarna. Moderata samlingspartiets representanter i utbildningsutskottet har på ett genant sätt nu blivit överkörda av sin partiledare, men jag kommer för min del icke att bryta den träffade uppgörelsen.

Herr talman! Först kritiserade herr Bohman att betygsfrågan inte har diskuterats i samband med SIA-betänkandet, och sedan kritiserade han att statsrådet har tagit upp frågan i propositionen. Men då kan man ju i alla fall säga bättre sent än aldrig. Jag kan instämma i att det hade varit bra om SIA-diskussionen hade innefattat betygsfrågan. Vpk uttalar emellertid tillfredsställelse med propositionens skrivning. Vpk har också motionerat i denna fråga och konstaterar i motionen att systemet med en individuell gradering av olika studerande är en av hörnstenarna i det svenska skolsystemet och att det förhållandet bidrar till att förstärka och bevara en auktoritär skola, som bygger på individuell konkurrens i stället för på solidaritet, samarbete och kollektivitet. Flera statliga utredningar har ägnat sig åt betygsfrågan och har då diskuterat tekniska förändringar i betygssystemet. Men betygsfrågan är inte ett tekniskt problem, utan det är det förhållandet att betygen över huvud 91 taget finns som gör att det uppstår negativa effekter. Och, herr Bohman, inga betyg är rättvisa. Betygen bygger på en individuell, subjektiv bedömning. Vpk menar att det fortsatta arbetet med betygsfrågan därför måste bedrivas utifrån grundförutsättningen att de graderade betygen ovillkorligen avskaffas. Och i det arbetet skall tonvikten ligga på att lösa de urvalsproblem till den högre utbildningen som ett avskaffande av de graderade betygen medför.
Herr talman! Herr Bohman sade att uppgiften för moderaternas ledamot i betygsutredningen är att se till att vi får ha kvar ett betygssystem av nuvarande omfattning. Som ledamot av betygsutredningen vill jag säga att jag för min del aldrig har känt det som att jag sitter där med något bundet mandat. Av den anledningen hade jag heller ingen svårighet att delta i den överenskommelse som träffades i utbildningsutskottet att avvakta vad utredningen kommer fram till. När utredningens betänkande är remissbehandlat och ett förslag ligger på bordet kommer vårt parti att ta ställning i sedvanlig ordning.

Herr talman! Jag måste bestämt reagera mot de inlägg som här har gjorts. Det är ett besynnerligt och anmärkningsvärt krav som en del av utskottets ledamöter här framfört. Det förhållandet att utskottets ledamöter har kommit överens om att inte ta upp betygsfrågan till debatt skulle alltså förhindra en partiledare eller en representant för ett parti att gå ut och redovisa partiets principiella grundsyn i den här frågan, en grundsyn som under årens lopp har kommit till uttryck i alla motioner som väckts på detta område och som dessutom är inskriven i partiets program. Det är ett anmärkningsvärt krav på enhetlighet och konformism som damerna och herrarna här har framfört. Jag skall nu inte gå in i själva betygsfrågan ytterligare, men jag tycker att kravet är utomordentligt anspråksfullt.
Herr talman! Jag har utgått ifrån att om ett partis representanter gör upp med de andra i en sådan här fråga, så har vederbörande täckning bakåt i sin partiledning, för annars blir varje uppgörelse av detta slag meningslös. Det är självklart ingen som hävdar att herr Bohman inte har rätt att yttra sig i debatten, men här har vi tydligen vilseletts av representanterna för moderata samlingspartiet, när vi har utgått ifrån att vi genom den uppgörelse som träffats skulle slippa en betygsdebatt i dag.

Herr talman! Jag hälsar herr Bohman välkommen in i skoldebatten, även om han i dag fann ett fält som kanske inte var det mest passande. Herr Bohman började med att åter rikta kritik mot utredningen, men Nr 134 den kritiken skall inte riktas mot regeringen. Herr Bohman kunde ha Fredagen den vänt sig med den kritiken till sin partivän i utredningen, fru Mogård. — 21 maj 1976 Sedan vill jag påpeka en felaktighet som herr Bohman gjorde sig skyldig —— till. Jag har också hört den framföras av någon annan. Jag tänker då Skolans inre arbete på påståendet att utskottet har avvisat en sänkning av undervisningstiden — Mm.m. i årskurserna 4—6. Så är det ju inte. Vad utskottet sagt är att man inte vill ta ställning i den frågan före den aviserade läroplansöversynen. Eftersom herr Bohman nu tagit upp betygsfrågan kan jag inte underlåta att kommentera den något. Bakgrunden till mitt uttalande i betygsfrågan i propositionen var att många remissinstanser uppmärksammade att skolans arbetssätt och arbetsformer inte kunde ändras om man inte samtidigt förändrade betygssystemet eller helst avskaffade betygen. Det var då naturligt för mig att i propositionsarbetet markera en principiell inställning i betygsfrågan. Jag förväntade mig inte att riksdagen nu skulle ta ställning till betygsfrågan. Jag hänvisar i propositionen också till betygsutredningen. Man får alltså se mitt uttalande i betygsfrågan i propositionen som en riktningsangivelse mot bakgrund av vad vi socialdemokrater står för. Att betygsutredningen f. n. arbetar har inte heller hindrat herr Bohman och hans parti att lägga fram sin syn i betygsfrågan i en motion till årets riksdag under den allmänna motionstiden. I den motionen framgår att moderaterna inte kommer att ställa upp bakom en betygsreform där de skriftliga betygens betydelse tonas ned eller helt försvinner. I motionen står bl.a.: ”Vi kan inte acceptera en betygslös skola. -—-—- Vi anser att skriftliga betyg skall ges på grundskolans alla stadier och i gymnasieskolan.” Vad är då detta, herr Bohman, om inte en riktningsangivelse om betygens roll i den framtida skolan? Herr Bohman utgår från sin skolsyn, jag utgår från min, och jag konstaterar att det skiljer avsevärt. Vad är det för skola vi vill ha? Är det en som präglas av betygsstress och konkurrens, eller är det en skola som bygger på elevernas naturliga motivation och som präglas av sammarbete? För min del menar jag det senare. Jag menar att de förbättringar som vi nu gör genom reformen av skolans inre arbete går i riktning mot samarbete, omtanke, uppmuntran och anpassning till elevernas intresse och verklighet i det dagliga skolarbetet. Betygskonkurrensen motverkar allt detta. Det är det väsentliga i sammanhanget. Skolan måste alltså på ett helt annat sätt ta till vara elevernas inneboende verksamhetslust, lusten att lära och öva, deras nyfikenhet och glädje att upptäcka omvärlden. Var och en som varit i kontakt med barn vet hur den här lusten finns, men vi vet också dess värre att det är väldigt lätt att trycka ned den och även att i värsta fall utsläcka den. Det måste vara allas uppgift som umgås med barn att se till att så icke sker. Eftersom betygen har den effekten, måste man noga överväga om de verkligen måste finnas kvar i skolan. I debatten om betygen framförs ofta känslorna av stress och miss 93 lyckande. Det är omvittnat av många elever, lärare och föräldrar. Nu är det också dess bättre så att i en obligatorisk skola borde det inte finnas anledning att rangordna eleverna. Det är ju inte så som herr Bohman säger, att eleverna inte skall konkurrera med varandra, utan endast med sig själva, och att rätt person skall komma på rätt plats. Vad är det betygen används till? Vid urvalet till gymnasieskolan är betygen viktiga. Det är ofta därför konkurrensen redan i grundskolan blir så hård. Eleverna är medvetna om detta. Men inte är betygen det bästa urvalsinstrumentet för att få rätt person på rätt plats. Hur vet man att en pojke eller flicka som vill utbildas till undersköterska blir en bättre undersköterska och alltså skall få komma in på utbildningen för att han eller hon har betyget 3 i historia i stället för 2? Betygen är alltså inte ett bra mått på vad den unga människan passar för eller vilket studieoch yrkesval han eller hon bör göra. Det har kanske undgått herr Bohman att tillströmningen är störst just till de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan. Betygskonkurrensen blir alltså allra störst där. Betygen ger eleverna uppmuntran i skolarbetet, sägs det, man måste tala om för dem hurdan deras situation i skolan är. är. Det är alldeles riktigt, men det behöver inte ske via skriftliga besked till elev och föräldrar. Vi har ett mycket bättre instrument i de samtal som skall föras mellan lärare, elev och föräldrar, där elevens hela situation kan belysas — elevens hela utveckling, kunskapsinhämtande, färdighetsträning och situation i skolan i övrigt. Vad moderaterna vill göra är inte bara att stå stilla där vi i dag är utan föra debatten tillbaka en avsevärd bit, eftersom de vill ta bort de möjligheter som i dag finns att ersätta betygen med andra kontakter — de säger att betyg skall sättas på alla stadier. I årskurserna 1-6 finns i dag nämligen möjlighet att inte sätta betyg. Det finns också en omfattande försöksverksamhet på detta område. Erfarenheterna från den är att på de stadier där betygen har slopats har man fått en skola som bättre präglas av samarbete och trivsel. Jag har i dag inga lösningar på betygsfrågan. Vi har också en utredning som arbetar med den, och jag hoppas att den under hösten blir klar med sina förslag. Men jag vill ändå markera denna min principiella inställning. Jag beklagar att moderaterna redan nu säger nej till en skola utan betygshets.

Herr talman! Med anledning av att statsrådet avvisade min tolkning beträffande timantalet vill jag först påminna om att utskottet säger att den översyn som nu skall äga rum skall vara förutsättningslös. Riksdagen skall inte binda sig. Därmed har man alltså f. n. avvisat den av er föreslagna tanken på en minskning av timantalet. I själva betygsfrågan är skillnaden mellan oss och er den att vi har tagit ställning. Vi anser att betygen är nödvändiga, medan ni i regeringen inte har tagit ställning utan uttryckligen har förklarat att den här debatten skall vara levande och obunden och att utredningen skall vara förutsättningslös. I direktiven, skrivna av statsrådets företrädare, sägs uttryckligen ifrån att man utgår från att betygsättning t.v. skall bibehållas men att principerna för den skall förändras. Innan statsmakterna tar slutlig ställning till betygssystemets utformning, heter det, skall de sakkunniga arbeta och till grund för sitt arbete lägga skolöverstyrelsens förslag som innebar att betygen skulle bibehållas. Vad jag har kritiserat statsrådet för är att ni i strid med direktiven, som säger att regeringen inte skall ta ställning förrän utredningen är färdig, gör ett uttalande som måste binda statsrådet personligen. Ni uttalar er alltså mot betygen innan utredningen är färdig. Och det är skillnaden mellan oss och er. Vi har vår ståndpunkt klar. Vad vi strävar efter är att få ett så bra betygssystem som möjligt, medan ni uppenbarligen — det framgick ju av statsrådets anförande — anser att betyg är någonting som man skall sträva efter att avskaffa. Själva sakfrågan utvecklade jag i mitt förra anförande, och jag skall därför inte fördjupa mig i den nu.

Det är vad det är fråga om. Det innebär ju inte att man inte skall kunna ha andra källor vid sidan av betygen, men eftersom betygens syfte är att vara rättvisande, objektiva och sakliga,' såvitt det går, kommer de att vara ett nödvändigt komplement till ett mera subjektivt informationsmaterial. Det ligger i elevernas intresse, framför allt de elevers som har det svårt, att få klart dokumenterat för sig själva då det gäller vägvalet i livet vad de har förvärvat för kunskaper under sin skolutbildning. Men skilj på arbetslusten, initiativförmågan och motivationen å ena sidan och måtten på vad man har åstadkommit å den andra sidan, annars blir debatten väldigt svår!
Herr talman! Det är riktigt som herr Bohman säger att utvecklingen icke har avstannat sedan direktiven till betygsutredningen gavs. Att vi nu har flyttat fram positionerna har två skäl. För det första har kritiken mot betygssystemet ökat avsevärt. Jag upplever ständigt vid besök ute i skolorna hur elever och lärare och också föräldrar är oroade över betygshetsen. Då tycker jag att det är alltför lättvindigt att bara säga att vi skall göra betygssystemet bättre. Det är något fel i grunden. För det andra skall vi i dag besluta om en ny stor skolreform. Att den inte skulle ha någon som helst inverkan på betygen kan jag inte förstå. Det var därför naturligt för mig att göra denna principiella markering i betygsfrågan. Däremot har jag för dagen ingen lösning på den frågan. Man får alltså fortsätta att arbeta med att finna andra former för kontakt med hem och elever om elevens situation i skolan, och det är en uppgift för betygsutredningen.
Herr talman! Statsrådet säger själv att hon har flyttat fram sina positioner i frågan, och det innebär precis vad jag säger, nämligen att statsrådet därmed, i viss utsträckning i varje fall, har desavouerat den utredning som nu sitter och som har till uppdrag inte att förutsättningslöst enbart undersöka denna fråga, utan att grunda utredningen på skolöverstyrelsens rekommendationer. Statsrådet har alltså desavouerat utredningen och desavouerat direktiven, och statsrådet har därmed bundit sig inför den framtida förutsättningslösa bedömningen av frågan när det så småningom kommer fram ett resultat och det är remissbehandlat. Det är just det som jag åberopade i SIA-fallet, när jag sade att man gudskelov då det gäller SIA utredningen hade frångått en del uttalanden, som vi kritiserade när SIA-betänkandet framlades, och gjort en väldigt förutsättningslös och allsidig bedömning av SIA-betänkandet, som har lett till att vi i dag kan stå i stort sett enade kring SIA. Men statsrådet försämrar möjligheterna att ha samma obundenhet, i varje fall för sig själv, när så småningom betygsutredningens förslag skall diskuteras. Det är det jag har reagerat emot, och det är det som föranlett mig att gå upp i denna debatt.
Herr talman! Vi har inom vårt parti en levande debatt om skolfrågor där bl.a. betygsfrågan har diskuterats mycket, och där har vi flyttat fram positionerna. Vi lyssnar också på debatten ute i samhället och vi tar intryck. Vi måste då konstatera att det här är en fråga som måste få en lösning. Moderaterna står helt isolerade fast vid sin gamla inställning, de kan inte på något sätt rucka på den. En framflyttning av positioner tror jag förekommer också inom de andra partierna, och jag har vissa förhoppningar om både folkpartiet och centerpartiet; senast var det herr Johansson i Skärstad som i en debatt talade om att han inte heller gillade det skriftliga betygssystemet. Jag har inte bundit mig för någon lösning. Jag säger helt öppet att jag inte har någon lösning. När förslagen från betygsutredningen kommer skall jag därför naturligtvis noga gå igenom dem.

Herr talman! Skolmiljön upplevs i dag av många såsom alltför isolerad från samhället i övrigt. En bidragande orsak till detta är de stora mas todontskolor som vuxit fram under senare år med tusentalet elever eller. Nr 134 mer, där skolsamhället blir en värld för sig. Skolornas fysiska miljöer Fredagen den måste bli bättre. Jag vill gärna understryka detta i denna debatt, som 21 maj 1976 handlar om skolans arbetsmiljö i stort. Kraven på mänskliga proportioner, — — gemenskap, närhet och kontakt med omgivningen samt trivsamma ar = Skolans inre arbete betslokaler måste tillgodoses. Men framför allt krävs radikala förändringar — m.m. i undervisningens innehåll och organisation för att skolans arbetsmiljö skall bli stimulerande och meningsfull för alla elever. Jag tänker något uppehålla mig vid skolans kontakt med arbetsliv och föreningsliv. Låt mig först säga att jag finner det mycket glädjande att vi i dag har en bred, engagerad debatt om kraven på ökad kontakt mellan skola och arbetsliv. Allt fler hävdar att vi måste få en ordning, där man systematiskt kan varva praktik och teori i hela gymnasieskolan. Här rör det sig om en strömkantring. Det var inte länge sedan tongångarna t.ex. här i riksdagen var ganska dämpade och avvaktande. En debatt om hur ungdomsutbildningen skall göras bättre pågår nu ute bland människorna i landet, ute i skolorna, i arbetslivet och i en rad på det här området betydelsefulla organisationer. I den debatten har Centerns ungdomsförbunds förslag till ett treterminssystem i gymnasieskolan, med två terminer undervisning i skolan och en termin praktik, väckt stort intresse. Det förslaget presenterade Centerns ungdomsförbund hösten 1975. Det har mött ett starkt positivt gensvar, som jag själv har haft tillfälle att uppleva både bland elever i skolor och i andra sammanhang. Herr Elmstedt har tidigare i debatten redovisat några slutsatser från Centerns ungdomsförbunds enkät i ett antal gymnasieskolor i höstas. Den enkäten och en rad undersökningar visar att gymnasieeleverna i allmänhet är missnöjda med utbildningens teoretiska slagsida. Det yttrar sig bl.a. i många studieavbrott. När den nya gymnasieskolan infördes, var målsättningen att 90 96 av grundskoleeleverna skulle gå vidare till gymnasiet. Nu inriktas utbyggnaden på att bereda 97 96 av alla 16-åringar tillträde till gymnasial utbildning. I dag fullgör dock inte mer än ca 65 96 av eleverna gymnasial utbildning. Närmare 25 000 ungdomar lämnar varje år skolan med enbart grundskoleutbildning eller avbrutna gymnasiestudier bakom sig. Från elevernas och skolans synpunkter behövs det alltså snara förändringar till det bättre. De måste gälla gymnasieskolans alla linjer och alla elever. Men snara förändringar är också nödvändiga för att klara de svårigheter som övergången från skola till arbetsliv innebär och de stora bekymmer som vi har med ungdomsarbetslösheten. Detta har understrukits av bl.a. sysselsättningsutredningen. I motionen 1403 har vi, några centerledamöter, följt upp det initiativ som Centerns ungdomsförbund har tagit. I motionen finns närmare utvecklat hur vi tänker oss att det nya treterminssystemet skall fungera, vilka de praktiska svårigheterna är och vilka fördelar som är knutna till en sådan genomgripande förändring av gymnasieskolan. På grund av tidspressen skall jag dock inte gå närmare in här på detta. Det är 97 emellertid absolut nödvändigt att den nya gymnasieskoleutredningen uttryckligen får i uppdrag att med det snaraste pröva möjligheterna att införa ett treterminssystem med varvad teori och praktik. Jag yrkar därför bifall till reservationen 23. Så några ord om skolans kontakter med föreningslivet. Här kan man lätt konstatera att det är skolans synsätt som dominerar i propositionen. Såsom påpekas i centerns partimotion nr 2215 öppnar propositionen formella möjligheter till ett aktivt föreningsoch ungdomsarbete inom skolan, men däremot framläggs inga förslag för att skapa praktiska förutsättningar för ett mångsidigt och aktivt engagemang från föreningarna i skolan. Flera motioner tar därför upp dessa frågor och det är bra att man nu i utbildningsutskottets betänkande kan utläsa att det finns en förståelse för att det krävs särskilda insatser från föreningarna för att dessa på ett stimulerande sätt skall komma in i skolarbetet och att detta i sin tur kräver personella och andra resurser. Från centerns sida har vi i motionen 2215 understrukit att organisationerna behöver stöd för att klara av den nödvändiga ledarutbildningen och metodutvecklingen. Det är viktigt att mångsidigheten kan garanteras. Det får inte bli så att föreningar av resursskäl helt utestängs från möjligheter att medverka i skolan. SIA-utredningen föreslog en lagfäst rätt till tjänstledighet för att ungdomsorganisationerna skulle kunna ställa ledare till förfogande under arbetstid. Utskottet hävdar för sin del att detta är en angelägen fråga, men hänvisar på den här punkten till propositionen om medbestämmande i arbetslivet. I sammanhanget nämner utskottet att det bland eleverna i tonåren och bland hemarbetande föräldrar och pensionärer finns en ledarreserv. Det är riktigt. Det är naturligt att eleverna också i skolan får tillfälle att möta andra generationer. Jag vill fästa uppmärksamheten på denna skrivning, för hela tanken med skolans kontakt med föreningslivet skulle onekligen förfelas om ungdomsorganisationerna hänvisades till att rekrytera ledare för skolverksamheten antingen från skolan själv eller från grupper som normalt inte deltar i de olika föreningarnas verksamhet. Det är viktigt att föreningarna ges reella förutsättningar att anlita ledare ur sina: egna led med praktiska erfarenheter och nära personlig kontakt med föreningarnas idéer och verksamhet. De här frågorna måste lösas. Helt kort vill jag beröra reservationen 11 och det lokala aktivitetsstödet. Herr Wiklund har tidigare i debatten argumenterat mot reservationen och hävdar att det gäller att inte låsa budgetarbetet och ge pekpinnar. Vi har nyligen haft en debatt här i kammaren om det lokala aktivitetsstödet. Jag skall inte ta upp hela den debatten igen. Låt mig bara säga att bakgrunden självklart är den målsättning som riksdagen slog fast 1971 för det lokala aktivitetsstödet, nämligen 10 kr. per sammankomst. Den målsättningen har ännu inte förverkligats. En majoritet i riksdagen har nyligen än en gång förhindrat att det målet kommer att nås ens nästa budgetår. Reservanterna står däremot fast vid sin upp

Herr talman! Det är en stor konst att kunna gå vidare, kunna förändra och förnya utan att uppträda som belackare av det hittills gällande systemet, överlägsen mot allt det gamla. Det är också en svår konst. Det framgår av att man så sällan lyckas, så sällan äger vidsynthet, perspektiv och kunskap nog för att bedöma i stället för att döma och att göra varje skede den rättvisan att mäta det efter dess egna mått och villkor. Debatten om nya former för dagens skola har tyvärr erbjudit alltför många prov på den övermaga omognad som mäter allt efter sitt eget mått. De många överdrifterna har tyvärr ofta hårt drabbat den nu verksamma lärarkåren, som känt sig orättvist nedvärderad, åsidosatt och utsatt för ett ibland helt i system satt misstänkliggörande. Jag inte bara tror utan vet, herr talman, att situationen inte är så enkel, att om man kunde ”utrota”alla äldre lärare och sätta in nyexaminerade skulle vi med ett språng nå fram till den så gott som idealiska skolan. Herr talman! Genom tiderna har det funnits — förr lika väl som i dag — personer med både håg och fallenhet för läraruppgiften. Vid sidan av dem finns också i dag de som har hamnat helt i fel yrke och de som har likgiltigt valt yrket för brödfödans och feriernas skull. Det finns ungdomar som kommer ut som lärare i dag med inställningen: Jag gör mina timmar, sedan skiter jag i resten. — Det är deras vokabulär. Det är den typ som inte ens upplever ett krav att läraren kunskapsmässigt skall vara bäst i klassen. En sådan kan lämna ett svar som det en målsman nyligen återgav för mig. Hans dotter, som går tredje året i skolan, fick på en fråga svaret från en ung lärare: Ja, vet du, det där har jag aldrig begripit. — Där måste det röra sig om ett missförstått jämlikhetsbegrepp. Här skulle man vilja betona nödvändigheten av en skärpt uppmärksamhet från våra lärarutbildningsanstalter på lärarkandidaternas yrkeslämplighet och behovet av fostran i något som jag vill kalla — jag vet att många stöter sig på ordet, men begreppet finns i alla fall — läraretik. Jag vet att det på detta område finns ett stort motstånd vid vissa läroanstalter. Man tar direkt avstånd från varje tanke på att försöka lära ut normal hyfs och hållning. Enligt SIA-utredningen och propositionen skall ändå lärarrollen alltmer ”innefatta en allmän omsorg om barns utveckling”. I debatten i dag har flera gånger den s.k. dialogpedagogiken omnämnts. Herr talman! Den är utomordentligt väsentlig och värdefull, men den är inte ny. Den har -— vill jag påstå — i alla tider brukats av de lärare 101 som ägt lämplighet för sitt yrke. Vad det rör sig om är ju helt enkelt ett samarbete mellan två parter, som båda har intresse och respekt för varandra som individer. Utbildningsutskottet föreslår — i strid mot propositionens förslag — att den nuvarande huvudregeln för behörighet till tjänst som skolledare bibehålles. Man kan inte förvåna sig nog över propositionens inställning på denna punkt. Där är man beredd att slopa krav på pedagogisk sakkunskap hos skolledningen. Det innebär en klar nedvärdering, herr talman, av såväl elever som lärare, eftersom man därmed visar likgiltighet för hela den pedagogiska och psykologiska sidan av skolans dagliga gärning. Det är förståelse som behövs, och för den fordras den inlevelse som i regel endast egen erfarenhet kan ge. Därför är det med glädje man konstaterar att utskottet delar denna syn. Man kan ju för att klarlägga situationen jämföra med andra områden av livet. Vem vill bli opererad av en som saknar läkarutbildning? Vem skulle inte vara rädd att flyga, om föraren skulle sakna flygutbildning? Sakkunskap fordras mer och mer i vårt samhälle. Hur skulle man kunna undvara den i skolans ledning? Skolledningen! Jag konstaterar, herr talman, med förfäran att utskottet finner att ”synnerliga skäl” talar för anordnande av speciella kurser för kvinnliga aspiranter till skolledarbefattningen. Därmed gör man, anser jag, hela jämställdhetsfrågan en verklig björntjänst. Häromdagen gästades riksdagshuset av en grupp franska affärskvinnor på studieresa i Sverige. Dagen innan hade de besökt SÖ och uttryckte nu en viss häpnad över den solida maskulina överlägsenhet — eller skall vi mildra det till aningslöshet — de där mött i fråga om jämlikhetskraven på denna punkt. Herr talman! Det bör inte ordnas kurser av nu föreslagen art. Ordna i stället kurser i könsrollsfrågor för beslutande myndigheter med eventuell kvotering eller prioritering för folk från SÖ och varför inte också från utbildningsdepartementet! Då skulle vi ha en chans att rätta till nu rådande missförhållanden. Herr talman! Jag ansluter mig på denna punkt till reservationen 17. I en motion har jag och några medmotionärer påyrkat en markering av skolpsykologernas stora betydelse genom att understryka att sådana tjänster borde inrättas i alla skolor, detta med hänsyn till skolpsykologens viktiga roll redan på ett förebyggande stadium bland såväl elever som skolpersonal. Jag önskar ivrigt, herr talman, att jag kunde dela utskottets underbara tillitsfullhet till kommunernas allvishet och skolstyrelsernas energiska entusiasm för människovården i skolan. Utskottet lämnar med varm hand ärendet till lokala beslut och hänvisar också till pågående utredningar. Jag hoppas att frågan om skolpsykologerna kommer att lösas på ett sådant sätt att ingen elev i vårt land skall bli beroende av i vilken kommun skolan ligger, utan kommer att tillförsäkras samma personliga omvårdnad var än skolgången sker. Samhällets resurser skall sättas in för att förebygga — inte för att i efterhand reparera. Nr 134 Skolan är till hela sin karaktär dynamisk, men den bör också vara, Fredagen den som Johannes Edfelt uttrycker det, ”för mänsklig värdighet en hamn”. 21 maj 1976 Och Edfelt slutar sin skolkantat med orden ”Vi samlas kring vad här = består, rätt, sanning, frihet, heder.” Det är detsamma anser jag, som Skolans inre arbete det man i dagens debatt kallar en solidaritetens skola. Vi måste komma = Mm.m. ihåg att omtanke, uppmuntran och omsorg inte utesluter fasthet, att solidaritet innebär krav på självdisciplin till förmån för medmänniskorna och att solidaritet innebär respekt för just de värden hela vårt samhälle bygger på: rätt, sanning, frihet och heder. Vi är många inom skolvärlden, tror jag, som med glädje hälsar ett fortsatt konstruktivt arbete på att anpassa vår skola till tidens krav. Vi önskar minst av allt leva i någon museal institution. Vi vill få vara med och satsa vårt intresse, vår erfarenhet och vårt arbete på att förnya och förbättra vår skola, men vi vill att detta arbete skall ske utan slängar åt lärarkåren och utan förakt och överlägsenhet mot den skola som har varit och nu är.

Herr talman! Jag är tacksam för herr Wiklunds positiva syn och för att han anser att också skolpersonalen kan tänkas vara verkligt intresserad av skolans utveckling. Jag finner dock inte den synen byggd på annat än ytterst allmänna grunder i vad gällde den här gruppen kvinnliga aspiranter som ville utbilda sig till skolledare. Att det står att det är ”särskilda grunder” visar ju bara den manliga aningslösheten som det är svårt att ge några hållbara logiska argument för. Men man bara konsoliderar den i och med att man gör det till ett undantagsfall att kvinnorna skall inbjudas till en viss kurs. Det är ungefär som frågan om att stifta lagar för jämlikhet osv. — det innebär helt enkelt att konservera den form 103 som är, eller som i alla fall borde vara, onaturlig. Vi bör i stället gå fram efter linjen att hos både män och kvinnor söka skapa medvetandet att det är lika naturligt att ha samma uppgifter för båda könen.

Herr talman! Eftersom herr Wiklund har möjlighet att påverka en länsskolnämnd föreslår jag att han lägger om kurs — vi har ju talat om segling och skepp och kurser av olika slag här — och inriktar sig på de manliga representanterna för de högre myndigheterna. Jag vidhåller att en kurs som skulle lära skolmyndigheter att tänka om redan från början skulle vara nyttig.